Fru talman, ledamöter och åhörare! Jens Holm har, mot bakgrund bland annat av de första bedömningarna av de så kallade stresstesterna, frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att rätta till dessa allvarliga säkerhetsbrister som Jens Holm anser finns i svenska kärnkraftverk. Holm frågar mig också om jag är beredd att ta initiativ till en omprövning av det beslut som innebär att så många som tio nya reaktorer får byggas i Sverige. Låt mig vara mycket tydlig på en punkt: Den kärnkraft vi har i Sverige ska vara säker. De erfarenheter som finns att lära av Fukushima ska vi ta vara på. Det finns ingen tvekan vare sig från min eller från regeringens sida när det gäller detta. Vidare: Alliansregeringens energiöverenskommelse ligger fast. I den ingår att vi gör det möjligt för kärnkraftsindustrin att ansöka om att få ersätta befintliga kärnkraftverk med nya. Eventuella ansökningar kommer att prövas av Strålsäkerhetsmyndigheten. Överenskommelsen innebär också att kärnkraftsindustrin inte kan påräkna sig något statligt stöd i form av direkta eller indirekta subventioner. Efter Fukushima och det tragiska som hände där tog Europeiska rådet initiativ till att så kallade stresstester skulle genomföras vid alla kärnkraftverk inom unionen i syfte att dra lärdomar av händelserna i Japan. Strålsäkerhetsmyndigheten fick regeringens uppdrag att genomföra stresstesterna, och det är detta arbete som nu pågår. Vi har nyligen fått ta del av de första bedömningarna från Strålsäkerhetsmyndigheten utifrån kärnkraftsindustrins rapporter. Den nationella rapporten kommer att lämnas i december, och därefter följer en EU-ledd granskning av samtliga medlemsstaters nationella rapporter. Detta innebär, fru talman, att vi kommer att ha den samlade bilden av vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas till sommaren nästa år. Jag ser fram emot att ta del av den svenska rapporten i samband med att Strålsäkerhetsmyndigheten presenterar den i december i enlighet med uppdraget.

Fru talman! Jag tackar Lena Ek för svaret. Bakgrunden till interpellationen är de så kallade stresstester som har gjorts och fortfarande görs av de 135 kärnkraftverk som finns i EU-länderna. Bakgrunden till testerna är den fruktansvärda katastrofen vid Fukushima i mars i år. I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten som har ansvaret. Myndigheten har presenterat sin preliminära rapport. Precis som miljöministern säger kommer en slutgiltig rapport i december, om en eller två veckor. Men redan nu, och i den preliminära rapporten, säger Strålsäkerhetsmyndigheten att man kan konstatera att det finns stora problem med säkerheten på svenska kärnkraftverk - åtminstone i två aspekter. Den ena är att det finns en undermålig beredskap i händelse av en katastrof där flera reaktorer slås ut samtidigt. Den andra är att det finns en alldeles för dålig beredskap för en katastrof som en jordbävning. Man kan tycka att det är osannolikt att flera reaktorer skulle slås ut samtidigt. Och jordbävningar har vi ju faktiskt inte i Sverige! Det var ungefär så man resonerade också i Japan innan detta hände i Fukushima: I Japan kan det inte hända någonting, för där har man världens bästa och säkraste reaktorer. Men i Fukushima inträffade detta i mars i år, och vi vet att det kan ske igen. Därför tycker jag att det är så viktigt att regeringen verkligen är på tårna i denna fråga och att man vidtar alla tänkbara säkerhetsåtgärder. Jag tycker inte att jag får något tydligt svar på frågan i svaret från miljöministern. Jag får faktiskt inget svar alls när det gäller huruvida regeringen har vidtagit någon som helst åtgärd för att avhjälpa de säkerhetsbrister som finns vid de svenska kärnkraftverken. Jag tycker att det är tråkigt att Centerpartiet, som historiskt sett har gått hand i hand med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och en bred miljörörelse i Sverige när det gäller att avveckla kärnkraften, nu har lagt sig helt platt för Moderaterna i regeringen. Man använder inte möjligheten att ompröva det dumma beslutet att öppna upp för tio helt nya reaktorer i Sverige. Kärnkraften är den dyraste, farligaste och smutsigaste energikälla som finns. Jag tror att Lena Ek håller med om det. Ja, jag sade också smutsigaste, eftersom kärnkraften ibland hålls fram som en ren energikälla. Det är helt fel. Vi kan prata med de arbetare som drabbas vid brotten där man bryter uran. Eller vi kan fråga dem som nu sanerar efter haveriet i Fukushima - där kan man prata om en smutsig verksamhet. Jag vill nog ha lite tydligare svar, Lena Ek, än det jag har fått i interpellationssvaret. Nog måste du ha både en och två åtgärder för att se till att säkerheten åtminstone blir bättre i de svenska reaktorerna. Vi vet att tre reaktorer står helt stilla just i dag, Oskarshamn 1 och Ringhals 1 och 2.
Fru talman! Man har många möjligheter som minister i en regering, men en möjlighet man inte har är att kommentera resultatet av ett arbete som inte är avslutat med ett uppdrag som är lämnat. Trots det ska jag försöka redogöra för hur arbetet med stresstesterna går till i Sverige och Europeiska unionen. Den svenska regeringen har under lång tid förstärkt Strålsäkerhetsmyndighetens budget och uppdrag. Det är naturligtvis en viktig bas i säkerhetsarbetet. Den 12 maj fick Strålsäkerhetsmyndigheten dessutom regeringsuppdraget att genomföra stresstester samt utreda och belysa erfarenheter från olyckan i Fukushima. Det här kompletterar ett tidigare regeringsuppdrag. Det fanns alltså redan innan ett uppdrag om den långsiktiga säkerhetsutvecklingen i den svenska kärnkraften. Det långsiktiga uppdraget kompletterades alltså nu med det som ska bli resultatet av stresstesterna och ingå i den samlade europeiska säkerhetskontrollen av europeisk kärnkraft. Myndigheten redovisade det ena uppdraget den 31 oktober, och stresstesterna kommer att redovisas för regeringen den 15 december. Sedan kommer en granskning, som nu genomförs, av den redovisning som tillståndshavarna har lämnat in. Därefter skrivs den nationella rapporten, som ska vara inlämnad till EU vid årsskiftet. Under våren kommer det sedan in peer review-team, internationella expertteam. Svenska experter ingår i de team som tittar på andra länders säkerhet, och andra länders experter kommer hit, för att garantera att allt blir allsidigt belyst. Slutligen sammanfattas detta i en europeisk slutrapport som kommer att färdigställas i maj i vår. Då har vi ett färdigt resultat som för min del är möjligt att kommentera. Jag kan försäkra att jag mycket noga kommer att följa det här arbetet under tiden. Jag delar Jens Holms åsikt att det här är en energikälla som också innebär problem. Det är oerhört viktigt, som jag sade inledningsvis i mitt svar, att vi är säkra på att den svenska kärnkraften fullt ut uppfyller alla säkerhetskrav.

Fru talman! Tack för det svaret, Lena Ek! Jag vill minnas att när Strålsäkerhetsmyndigheten kom med sin bedömning var flera politiker ute och kommenterade det. Jag kommer inte ihåg om Lena Ek hade blivit miljöminister då, men så var det väl inte - det här var i slutet av oktober. Jag har respekt för att man vill invänta det slutliga resultatet. Men jag skulle tycka att det vore väldigt intressant om ministern här och nu kunde deklarera att efter maj nästa år är ministern beredd att vidta alla de lämpliga åtgärder som kommer att behöva vidtas för att skärpa säkerheten på de svenska kärnkraftverken. Vi ser redan nu i den preliminära rapporten att det finns stora problem. Det vore väldigt bra med ett sådant tydliggörande här och nu. Jag tycker också att det är värt att kommentera det faktum att Centerpartiet har gått med på att det ska få byggas tio nya reaktorer i Sverige. I den överenskommelsen finns det med att inga statliga subventioner ska gå till den här verksamheten. Då undrar jag om till exempel fortsatta stresstester: Kostar inte de en massa pengar? Det gör de självklart. Om stresstesterna görs på ett sådant sätt att de verkligen täcker alla aspekter - det görs inte i dag, vilket jag ska återkomma till - kommer de att kosta ännu mer. Kommer miljöministern att sända den signalen till industrin att det är de som ska betala den fulla kostnaden för alla testverksamheter? Apropå subventioner vill jag minnas att man nyligen har lagt en kabel mellan Forsmark och det nybyggda kärnkraftverket Olkiluoto i Finland. Jag tror att det var Svenska kraftnät som rullade ut den kabeln, och det är ett företag som vi äger gemensamt till hundra procent. Det kostar väl en massa pengar att dra en sådan kabel - jag tror att det var ungefär 1 miljard kronor, om jag inte är felunderrättad. Är inte det en indirekt subvention till kärnkraftsindustrin, enligt miljöministern? Avslutningsvis skulle jag vilja fråga just om testerna i sig, för jag tycker att det är väldigt viktigt. De stresstester som nu görs omfattar inte alla aspekter av det som kan påverka säkerheten på ett kärnkraftverk. Man tar inte upp till exempel bränder, den mänskliga faktorn, elfel eller vad som händer om ett flygplan flyger in i ett kärnkraftverk, utan man tittar på en begränsad del. Man är också väldigt beroende av den information som kärnkraftverken lämnar till Strålsäkerhetsmyndigheten. Jag skulle vilja veta om miljöministern och regeringen har krävt att dessa stresstester ska utvidgas, att man ska ta med alla säkerhetsaspekter när man gör dem och att testerna ska göras på ett mer oberoende sätt än vad som görs i dag då man, som sagt, är väldigt beroende av den information som lämnas ut. Det skulle vara väldigt bra att veta.

Fru talman! Kärnkraften ska vara säker. Det får inte råda någon som helst tvekan om det. Det får inte heller råda någon tvekan om att Centerpartiet vill avveckla kärnkraften. Men vi gör det genom att utveckla alternativen och se till att den kärnkraft som finns kvar är säker. Kärnkraften ska också bära sina egna kostnader. Det är oerhört viktigt. Det är så vi vill avveckla kärnkraften, och vi stöder energi och klimatöverenskommelsen.
Fru talman! Det jag har lärt mig genom åren är att ett säkerhetsarbete måste utvecklas kontinuerligt. Det är otroligt viktigt hela tiden, oavsett i vilken industri eller energikälla, företag eller organisation, man behöver fundera över säkerhetsfrågor. I det ögonblick man slutar att ta steg framåt halkar nivån ned på ett sådant sätt att det kan bli både farligt och dyrt. Det här synsättet är naturligtvis extra viktigt när det gäller kärnkraften, eftersom olyckor eller bristande säkerhet kan få enorma konsekvenser. Det är intressant att det före diskussionen om stresstesterna egentligen inte fanns någon diskussion om säkerhetsarbetet i Europa. Det var inte särskilt mycket offentlig debatt. Sedan hände tragedin i Fukushima, och vi fick en oerhört högljudd och intensiv debatt. Jag tror att det är väldigt bra just när det gäller säkerhetsfrågor. Det är någonting som ständigt behöver diskuteras. Frågan om kopplade katastrofer fanns från början inte med på ett tillräckligt tydligt sätt i kommissionens uppdrag. Det är en av de saker som jag har arbetat med i mitt tidigare liv i EU-parlamentet för att just få en full utvärdering av olika aspekter på kopplade katastrofer. Jens Holm nämner några av de olika särskilda omständigheter som är viktiga att titta på i säkerhetsarbetet runt kärnkraft. I stresstesterna ingår frågan om beredskap, och där ingår också frågan om säkerhetskultur, eftersom de hänger så intimt ihop. Man kan inte diskutera beredskap utan att diskutera säkerhetskultur. Det finns alltså med i det omfattande arbetet runt de europeiska och svenska stresstesterna. Frågan om överflygning av flyg undersöktes ordentligt i samband med den 11 september. Den har också debatterats här i kammaren. Det finns säkert anledning att även här fortsätta den diskussionen. Men vi har i Sverige tittat över frågan ganska ordentligt. Slutligen undrar Jens Holm om kostnaderna för stresstesterna. Då kan jag upplysa om att det enligt reglementet är industrin som står för de kostnaderna.

Fru talman! Tack, miljöministern! Jag tolkar det som att Sverige inte vill utvidga uppdraget när man gör stresstester utan tycker att det är bra så som det fungerar i dag. Jag tycker att det är bra att man gör stresstester. Men som jag sade tidigare finns det en mängd andra faktorer som man borde inkludera när man gör de stresstesterna. Bara det faktum att man här i kammaren en gång har diskuterat säkerheten - eller osäkerheten - med flygplan som kan störta i kärnkraftverk behöver väl inte den frågan vara avslutad, utan det är väl verkligen en dimension som man borde ha med när man gör de här testerna. Jag är glad över svaret att det är industrin som bekostar testerna. Det visste jag inte. Det var bra att få veta det. Däremot är jag fortfarande lika oroad över kabeln till Olkiluoto, som kostar otroligt mycket pengar och som jag ser som en direkt indirekt subvention till kärnkraftsindustrin. Inger Fredriksson från Centerpartiet sade att kärnkraften ska vara säker och att den ska avvecklas. Jag tycker ändå att det är lite av en omväg om man som parti - Centerpartiet - ger sitt klartecken till byggandet av tio nya reaktorer. Det känns inte som om det är den snabbaste vägen att gå, ifall man vill avveckla kärnkraften i Sverige. Det går faktiskt att ompröva tidigare överenskommelser. Titta på Tyskland, som har tagit sitt djärva beslut att de ska avveckla sin kärnkraft, faktiskt på kortare tid än tio år! Jag vill säga till Centerpartiet: Klamra er inte fast vid den kärnkraftsöverenskommelsen med Moderaterna och Folkpartiet utan gör i stället upp med oss i Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna! Vi vill avveckla kärnkraften. Vi står här, och vi är beredda att göra det. Ni är välkomna!
Fru talman, ärade ledamöter, ärade åhörare! Jag måste säga att jag är glad över den här interpellationen. Jag tycker att det är väldigt bra att det hela tiden finns ett ifrågasättande, att det ställs frågor, att det diskuteras, att det utvärderas. Det är en allmän inställning som jag har i alla sammanhang men naturligtvis särskilt när det gäller kärnkraften och säkerhetsfrågorna. Jag instämmer i att bara för att en sak har diskuterats i kammaren en gång är den naturligtvis inte avgjord för tid och evighet. När man diskuterar det otrevliga ämnet kopplade katastrofer och kärnkraft ingår förstås även överflygningar i den utvärderingen, särskilt med den erfarenhet som vi har i världen efter den 11 september, som var en fruktansvärd historia. Fru talman! Sverige och den svenska regeringen har faktiskt utvidgat stresstesterna. Vi kommer att värdera mer än vad man gör i det europeiska konceptet. Det gäller frågan om mellanlager för använt kärnbränsle, där jag tycker att det är oerhört viktigt att titta på säkerheten, så att vi kan veta att det är ordning och reda också när det gäller mellanlager för använt kärnbränsle. Vi vet ju att det i en av reaktorerna i Fukushima fanns använt kärnbränsle som förvarades där. Vi försöker ta ett steg till när det gäller slutförvaring. Det är inte ämnet för dagens diskussion. Men jag tycker det är bra att stresstesterna omfattar också mellanlager. Jag ser fram emot att vi ska diskutera den här frågan efter att utvärderingen slutligen är klar och vi har det fullständiga underlaget i maj.